Fru talman! I dag vet varje svensk att skogen håller på att dö och att marken och sjöarna är förgiftade. Undersökning efter undersökning visar att miljökrisen riskerar att rubba hela basen för samhällsekonomin. Undersökning efter undersökning visar också att en mycket stor majoritet av folket tycker att detta är ett av de största samhällsproblemen i dag. När generaldirektörerna i sju statliga verk hösten 1984 presenterade förslaget om katalytisk avgasrening ansåg de att föroreningarna måste minska med 30 96. Lanseringen framställdes som radikal och djärv. Generaldirektörerna hade tyvärr mycket dålig inblick i hur bilismen utvecklas. Man räknade med att biltrafiken skulle öka med 12 96 fram till år 2000. Men den ökningen hade redan skett år 1986! Detta innebär att införandet av katalytisk avgasrening trots de positiva effekterna blir ett slag i luften och inte en miljöräddande insats. Och tyvärr, fru talman, hade det inte räckt särskilt mycket längre med det förslag som Agne Hansson och centern lade fram när vi fattade beslutet i riksdagen. Det finns ingen bättre lösning än att sätta gränser för trafikökningen på våra vägar. Taktiska manövrer för att lugna miljöopinionen i stället för att riksdag och regering fattar rejäla beslut som kan styra trafikutvecklingen i rätt riktning kommer att straffa sig mycket hårt. Socialdemokraterna har valt att just valåret 1988 presentera ett förslag till hur 1990-talets trafikpolitiska problem skall lösas. Arbetet pågår men upprepade löften om stor öppenhet och deltagande i arbetet har ännu inte infriats. Skrivningen i trafikutskottets betänkande, där majoriteten understryker förslaget i vpk-motionen om deltagande från miljöorganisationer och 65 järnvägens intresseorganisationer samt att partirepresentanter i riksdagen kontinuerligt skall ha möjlighet till insyn och debatt under utredningens gång, är bra. Vpk förutsätter att kommunikationsdepartementet liksom utskottsordföranden agerar så att öppenheten och det demokratiska inflytandet garanteras. För vpk:s del har vi lyft fram Järnvägsfrämjandet som ett exempel på en intresseorganisation som arbetar med rätt inriktning och riktiga trafiklösningar. Denna kompetens måste användas på ett tillfredsställande sätt. Ekonomiskt mäktiga gruppers lobbyverksamhet för landsvägens frihet är väl känd. Intressegrupper som har till syfte att förbättra järnvägens förutsättningar och åstadkomma en utveckling som gynnar hela landet också från miljösynpunkt måste få inflytande. Vpk har i flera motioner och debatter i kammaren varit tämligen ensam i sina varningar för en uppgiven hållning inför EG:s olika krav. Det gäller inte minst på transportområdet, där bilindustrin och åkarintressen som IRU i Västeuropa trycker på för att få länder som i dag står utanför EG att utan förbehåll anpassa sig till storkoncernernas krav på gemensamma regelsystem och uppluckring på lagstiftningens område. Regeringens beteende när det gäller EG och transportinriktningen är mycket märkligt. Jag anser att det behövs en rad klarlägganden i god tid innan regeringen kommer med ett konkret förslag om att höja de tillåtna maxvikterna för tunga fordon. Låt mig ta några exempel. I budgetpropositionen föreslår regeringen dels att bärigheten på vägar och broar skall höjas, dels att de tillåtna maxvikterna skall höjas. Det senare förslaget föreligger ännu inte för beslut. Kommunikationsministern hänvisar i budgetpropositionens bil. 8 till EG:s viktbestämmelser. I en interpellationsdebatt med mig i samma fråga sade Sven Hulterström att ”om svensk anpassning inte sker på sikt till EG-reglerna, finns det en risk att svenska lastbilar inte får trafikera EG-länderna, om inte dessa länders lastbilar får eller kan trafikera Sverige”. Statsrådet befarade en ökad ”utflaggning” av svenska åkerier. Regeringens rädsla för att hamna på efterkälken i förhållande till EG verkar uppriktigt sagt överdriven. Jag skall återkomma till detta senare i debatten. Men helt klart kommer nya regler på transportområdet, tillkomna för att tävla med Västeuropa, att leda till en kraftig kollisionskurs med uttalade löften om radikala steg för att stoppa miljöförstöringen i Sverige. Jag anser det otillständigt att låta skogslänens redan hårt drabbade människor frestas av talet om att det är just landsvägstrafikens utbredning som skall gynna dessa regioner. Vi vet ju att det tvärtom är järnvägstrafiken som är eftersatt i norra Sverige, men att de verkligt stora satsningarna först och främst kommer att ske på trafiken mellan Stockholm och Göteborg, bl.a. med snabbtåg. Det måste bli andra tongångar innan det trafikpolitiska arbetet är avslutat under 1988, om opinionens önskemål skall bli tillgodosedda och miljön skall kunna räddas. Fru talman! Vpk vill bygga ut järnvägstrafiken på landsvägstrafikens bekostnad. Vpk vill sänka hastigheterna på vägarna för miljöns och säkerhetens skull. Vi vill också stoppa miljardsatsningar på motorvägssys järnvägsupprustningar. 1 april 1987 Jag har svårt att förstå varför regeringen har så bråttom med att driva igenom vissa satsningar som är negativa för miljön, innan det trafikpolitiska OR enkodl Sör utredningsarbetet är klart, medan man samtidigt alltid är benägen att hänvisa besl KS SCR eslu till utredningsapparater för att slippa fatta beslut i miljövänlig riktning. Låt mig ge ett exempel. Menar regeringen och för den delen också trafikutskottets majoritet att det inte finns tillräckligt klara belägg för att en sänkning av farten på vägarna skulle minska utsläppen av farliga avgaser? Vad säger centerns företrädare om detta? Jag har inget hört i debatten. Kommunikationsministern är i varje fall klar över fartens betydelse för skogen och miljön i övrigt. På NTF:s konferens ”Varför hastighetsanpassning?” uttalade statrådet följande: ”Om alla höll högst den skyltade farten på landsvägarna skulle trafikens kväveoxidutsläpp minskas med 9 96”. Det finns också en rad svenska undersökningar som bekräftar att detta antagande är riktigt. Om vi sänker hastigheterna, vilket vpk vill, skulle vi kunna minska utsläppen än mer än som visas i Sven Hulterströms exempel. Kör socialdemokraterna som vanligt medvetet över vpk:s miljövänliga förslag, trots att vpk har ett mycket starkt stöd hos den miljömedvetna allmänheten, hos SNF, och alla övriga miljöorganisationer, därför att det då skulle synas vilket parti som driver på i de här frågorna i riksdagen? Är taktiken den att man så småningom kommer att göra ett s.k. utspel som om det vore ett rent socialdemokratiskt initiativ? Fru talman! Är det så, då tycker jag att det visar ett förakt för miljökrisens verkliga konsekvenser. Hur kan det vara så att en representant från regeringens miljösekretariat på en IVA-konferens kan tala klarspråk om kombitrafiken, men ändå inte berätta hela sanningen om hur den kommer att drabbas, om förslaget om höjda maximivikter går igenom? Peter Larsson beklagar att kombisatsningen i dag enbart berör 3 miljoner ton av sammanlagt 500 miljoner ton. Det är verkligen inte mycket att skryta med att vi inte har kommit längre på detta område. Men Peter Larsson säger ingenting om att allt fler och tyngre timmerfordon kommer att rulla på de norrländska vägarna, om regeringens förslag går igenom. Kväveoxiderna dödar skogen, det står helt klart. Det vet vi inte minst i Västsverige och ett stycke in i landet, i mina hemtrakter. Det ser förskräckligt ut. Studiecirkel på studiecirkel med s.k. vanligt folk, som deltar i arbetet för att lära sig mera om miljön och för att kunna göra något åt den, förskräcks över den syn de möter när de undersöker hur barrskogen mår. Trafiken står för 70 90 av det totala kväveoxidutsläppet. Alltså finns det ingen annan väg att gå än att minska trafiken på våra landsvägar. Låt mig så argumentera mot dem som förordar motorvägssatsningar typ delar av ScanLink, exempelvis den mellan Uddevalla och Stora Höga. Vpk har mycket bestämt motarbetat den satsningen, därför att vi av trafiksäkerhetsskäl hellre vill se en upprustning av vägen och en satsning på järnvägen. Det argument som vi brukar möta är att det just är av trafiksäkerhetsskäl som man skall bygga en motorväg. Men detta har också ett samband med den 67 tunga trafiken. Fram till den 30 november 1986 inträffade 10 dödsolyckor på E 6 mellan Kungälv och norska gränsen, dvs. det område detta gäller. 13 människor omkom. I 6 av olyckorna var tunga fordon inblandade. 5 av lastbilsolyckorna inträffade norr om Uddevalla. I takt med att godstrafiken på järnväg har minskat sin andel har den tunga trafiken på våra vägar ökat. Medan antalet personbilar har ökat med 9 96 sedan 1980 har lastbilarna blivit 20 20 fler. Vart femte fordon över Svinösund vid gränsen mellan Norge och Sverige är nu ett tungt fordon. De som har tvingats att färdas på dessa livsfarliga vägar vet att de tunga fordonen utgör den största risken. Varje bilförare upplever detta mycket starkt. Långtradarna kör allt fortare och driver upp hastigheterna på E 6-an. Det skapar farliga omkörningssituationer och skymmer sikten. Framför allt gäller detta de utländska långtradarna. Den hårda konkurrensen mellan åkerierna leder till att många åkare åtar sig körningar för underpriser för att sedan se sig tvingade att klara av transporterna på kortare tid för att få lönsamhet på verksamheten. Detta visar hur viktigt det är att i det fortsatta arbetet med trafikpolitiken på 1990-talet ta alla dessa hänsyn för en omläggning av trafikpolitiken i både miljövänlig riktning och trafiksäkrare riktning. Det är inte EG:s väg det då skall handla om. Det måste handla om att vi ser till att Sveriges regioner får en rättvisare politik genom trafikpolitiken och att vi kan rädda den miljö som i dag är så kraftigt hotad. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till vpk-reservationerna 2 och 3.

Fru talman! I det betänkande vi nu diskuterar behandlar trafikutskottet den redovisning som kommunikationsdepartementet har lämnat i årets budgetproposition om det utvecklingsarbete som har inletts för att utforma nya trafikpolitiska riktlinjer inför 1990-talet. Ambitionen är att våren 1988 förelägga riksdagen en trafikpolitisk proposition. I betänkandet behandlas vidare ett antal trafikpolitiska motioner som berör detta utvecklingsarbete, inriktning av trafikpolitiken, nya finansieringsformer för investeringar, hastigh etsbegränsningar av miljöskäl samt regionalpolitiska krav. Fru talman! Jag tror inte att det är nödvändigt att för den kvalificerade församling som nu finns i kammaren redovisa bakgrunden till den trafikpolitik som förs i dag. Jag kan bara konstatera att varken 1963 års eller 1979 års trafikpolitiska beslut har fått fullt genomslag i det konkreta trafikpolitiska agerandet. Vi lever i en verklighet där vi tillämpar en blandning av 1963 års och 1979 års principer. Det har hänt mycket på transportområdet sedan 1979. Utvecklingen har medfört att de trafikpolitiska problemen delvis har skiftat karaktär. De problem och utvecklingsmöjligheter som vi ser framför oss gör att behandlingen av de trafikpolitiska frågorna kräver perspektiv och framförhållning. För att kunna leva upp till 1990-talets behov är det därför, som jag ser det, nödvändigt att trafikpolitiken ges en mer utvecklingsoch framtidsinriktad prägel än vad fallet varit hittills. Det här är det avgörande skälet till att regeringen bedömt det som nödvändigt med en vidareutveckling och konkretisering av 1979 års trafikpolitiska beslut. Vad det gäller är att säkerställa en fortsatt utveckling mot ett effektivt transportsystem som kan förenas med ansvarstagande för miljön, säkerheten och den regionala balansen. Prot. 1986/87:99 Det övergripande målet för trafikpolitiken, som lades fast i 1979 års — 1april 1987 principbeslut, ligger fast. Detta mål är som bekant att man skall sträva efter en tillfredsställande transportförsörjning i landets olika delar till lägsta VERg ERGO RNA eN Se ” E = s 1979 års trafikpolitiska möjliga samhällsekonomiska kostnad. Arbetet som nu pågår gäller alltså inte bölir att ändra fundamentet för dagens trafikpolitik, men de problem vi har på trafikoch transportområdet gör det nödvändigt med en vidareutveckling och konkretisering av den praktiska politiken på trafikområdet. Man måste alltså i det här utvecklingsarbetet ta sikte på de problem och utvecklingsmöjligheter som transportsektorn kommer att möta på 1990 talet. Några grundläggande frågeställningar kommer att gå som en röd tråd genom de olika arbetsgruppernas arbete, som nu har startat. En sådan fråga är på vilket sätt man bäst skall kunna tillgodose olika övergripande samhällsmål inom ramen för trafikpolitiken. Det gäller t.ex. miljö, säkerhet och regional balans, som jag nyss sade. En annan grundläggande frågeställning är hur vi skall få utrymme för framtidssatsningar på 1990-talet, både när det gäller infrastrukturen och själva trafikförsörjningen. Vi måste också ställa oss frågan: Vilken rollfördelning vill vi ha mellan staten och andra intressenter när det gäller ansvaret för infrastruktur och trafik? Hur vi skall åstadkomma mera likartade konkurrensförutsättningar mellan olika trafikgrenar inom ramen för de övergripande trafikpolitiska målen är ytterligare en sådan frågeställning. En annan strategisk fråga är vilka åtgärder som vi måste vidta med hänsyn till EG-beslutet om en gemensam transportpolitik 1992 och de förändringar av svenska transportmarknaden som detta kan föra med sig. Ett annat konkret problemområde, fru talman, är det stora behovet av resurser för vägbyggande och vägunderhåll. I olika sammanhang har det väckts förslag om alternativa finansieringsformer, för att kunna genomföra angelägna väginvesteringar. Man skall nu i det arbete som startat titta närmare på det här och se om det kan finnas alternativ som kan förenas med dagens planeringssystem vid vägverket. Frågan är då vilken standard på vägnätet som kommer att efterfrågas av trafikanterna under 1990-talet och om det finns betalningsvilja hos näringsliv och trafikanter för att höja standarden. Frågan är också om trafikanterna är beredda att betala mer, om pengarna går direkt till väghållning. Ett annat problem är, som vice ordföranden nämnde, fortfarande järnvägen, trots de åtgärder som statsmakterna vidtagit under senare år. Vi står inför förluster inom några år på närmare 2 miljarder kronor, om inte radikala åtgärder vidtas. Det här är egentligen, som jag ser det, fråga om två problem. Det ena gäller: Hur skall SJ kunna bli ett effektivare affärsföretag, som bättre än i dag kan svara upp mot kundernas kvalitetskrav? Den frågan ses nu över i en särskild intern SJ-grupp, och jag förmodar att utskottets vice ordförande har stora möjligheter att påverka arbetet som ledamot SJ:s styrelse. Personligen tror jag att det går att komma väldigt långt när det gäller att förbättra effektiviteten inom SJ. 69 Det andra problemet gäller frågan om SJ:s kostnadsansvar är riktigt utformat, efter de åtgärder som vi genomförde i och med 1985 års järnvägspolitiska beslut. Här vet jag att det finns olika uppfattningar, och man skall naturligtvis titta närmare också på den frågan. Dit hör bl.a. hur en eventuell s.k. vägtrafikmodell för SJ skall konstrueras och vilken avgift som SJ skall betala till staten för att utnyttja spåren. Miljöfrågorna har en övergripande betydelse för många övriga frågor i det trafikpolitiska arbetet. Därför har man tillsatt en särskild miljöarbetsgrupp med representanter inte bara för kommunikationsdepartementet utan även för andra departement inom regeringskansliet. Den här arbetsgruppen skall komma med förslag till hur man skall kunna begränsa trafikens skadeverkningar på miljön, men den skall också från miljösynpunkt analysera de förslag som de andra arbetsgrupperna kommer fram till. Det finns många olika angreppssätt för att åstadkomma en bättre miljö. Exempel på frågor som miljögruppen arbetar med är: 1. Går det att föra över mera gods från landsväg till järnväg? Jag tror det. 2. Kan vi minska privatbilismen i tätorterna och i så fall med vilka medel? Jag tror att man skall kunna nå det målet. 3. Är det möjligt att inom rimlig tid få fram dieselmotorer som ger avsevärt mindre avgaser? Ytterligare en fråga är hastigheten, som också har tagits upp tidigare här i debatten. Här vet vi att luftföroreningarna skulle kunna minska mycket snabbt enbart t.ex. genom att bilisterna håller de hastighetsgränser vi har. Naturvårdsverket har räknat på detta. Om t.ex. alla bilister höll gällande hastighetsgränser på 70-, 90 och 110-vägarna, skulle de totala utsläppen av kväveoxider från biltrafiken minska med 9 96. Kan man skapa förståelse för gällande hastighetsgränser, skulle även trafiksäkerhetsläget kunna förbättras högst avsevärt. Beräkningar som vägoch trafikinstitutet har gjort visar att ca 150 människoliv årligen skulle kunna sparas, om våra trafikanter tillämpade de hastighetsgränser som i dag gäller. Hur vi skall kunna uppnå en bättre efterlevnad av dagens hastighetsgränser är därför också en viktig fråga som miljöarbetsgruppen arbetar med. Hur trafikpolitiken bättre skall kunna tillgodose krav på regional balans är en annan fråga som man tar uppi det trafikpolitiska arbetet — Agne Hansson berörde detta i sitt inlägg. Den frågan är utomordentligt viktig, och därför kommer den att ägnas mycket stor uppmärksamhet i det arbete som pågår. Tidigare har kommunikationsbyggandet betraktats som ett bra medel för att uppnå full sysselsättning. Ett exempel härpå är vägbyggandet, som länge har använts som ett arbetsmarknadspolitiskt medel. Men, kammarledamöter, mer och mer ökar insikten om att kommunikationer i sig är betydelsefulla för regionalpolitiken. Bra kommunikationer sänker kostnaderna för produktion i glesbygd och ger ökade möjligheter till pendling. För norra Sverige där de långa avstånden är en konkurrensnackdel är tt.ex. ett bra vägnät en viktig förutsättning för en positiv utveckling av näringslivet. Bra kommunikationer har som sagt en stor regionalpolitisk betydelse. I årets budgetproposition är regionalpolitiken prioriterad och därmed satsningen på kommunikationer, Agne Hansson. Främst gäller det vägarna, där det s.k. bärighetsprogrammet innebär att 5 750 milj.kr. skall investeras på — Prot. 1986/87:99 tio år för att öka bärigheten hos broar och vägar. Av detta skall nära 4 000 1 april 1987 milj.kr. investeras i skogslänen. Programmet kommer att stärka skogsbru kets konkurrenskraft och bidra till gynnsammare förutsättningar för hela SEE - näringslivet i norra Sverige. Jag tycker att det är ett uttryck för en bed politiska eslui utomordentligt bra regionalpolitisk satsning på kommunikationsområdet från regeringens sida. Fru talman! Diskussionen här i kammaren i dag och i utskottet om den framtida trafikpolitiken har mindre gällt principerna och mera under vilka former arbetet skall bedrivas. De tre borgerliga partierna har krävt att det nu startade utvecklingsarbetet skall bedrivas i en parlamentarisk utredning och inte, som man säger, i några slutna rum på kommunikationsdepartementet. Låt mig slå fast att arbetet bedrivs och skall bedrivas under stor öppenhet. Detta har regeringen utlovat bl.a. i årets budgetproposition, där det trafikpolitiska arbetet presenterades. Jag vill därför direkt citera vad kommunikationsministern skriver i bil.

Så kommer exempelvis ett antal viktiga departementspromemorior, som skall ingå som underlag i det trafikpolitiska arbetet, att sändas ut på remiss. Detta gäller också bl.a. väghållningsutredningen, i vilken jag och Görel Bohlin ingår som experter. Kommunikationsdepartementet har redan hållit en rad seminarier, där företrädare för branschorganisationer, fackliga företrädare och andra intressenter deltagit. Hittills har ett seminarium med en rad forskare som sysslar med transportoch trafikforskning genomförts. Man har vidare hållit seminarium om lastbilsoch kombitrafik samt ett stort miljöseminarium. Dessutom har EG-frågorna diskuterats vid ett seminarium. Ytterligare en rad seminarier skall hållas under våren, bl.a. ett särskilt sådant där trafikpolitiker från alla riksdagspartier inbjudits att delta. För kammarens kännedom bör jag väl slå fast, att trafikutskottets ledamöter redan har haft en sittning med kommunikationsdepartementet om arbetets bedrivande och är inbjudna till en ny sittning inom en nära framtid. När det gäller järnvägspolitiken, som ju kommit att stå i centrum för den trafikpolitiska debatten, sker inte bara ett arbete i departementet. SJ:s styrelse har tillsatt en särskild styrgrupp, som tillsammans med konsulter skall se över SJ:s ekonomi och därmed möjligheterna att effektivisera SJ. Här räknar man med att förslag skall kunna presenteras inom kort. SJ:s problem är, som jag sade tidigare, omfattande. Mot den bakgrunden ställer det sig naturligt att kontakter tas med samtliga riksdagspartier också i de här sammanhangen. Givetvis är det viktigt att de som företräder järnvägens intressen här får komma till tals. Fru talman! Jag kan försäkra att företrädare för järnvägsintressena inte bara skall ha möjligheten att till departementet få framföra förslag och presentera material utan också kontinuerligt skall få del av det material som 7n de olika arbetsgrupperna utarbetar. Därigenom kommer järnvägsintressenterna att få goda möjligheter att påverka utvecklingsarbetet på järnvägspolitikens område. När vi diskuterade frågan om en parlamentarisk utredning i trafikutskottet anförde vi från socialdemokratiskt håll att vi var beredda att förorda att en särskild parlamentarisk referensgrupp skulle tillskapas för att nära följa det pågående arbetet. Från borgerligt håll ansåg man inte att detta var till fyllest.

Detta är ett uttryck för den öppenhet vi från socialdemokratisk sida vill ha i det viktiga arbete som nu har startats. Jag vill också understryka att många av de problem som tas upp i det trafikpolitiska utvecklingsarbetet är av sådan karaktär att det krävs snabba beslut. Bl. a. gäller det som sagt SJ:s situation men också, och kanske framför allt, miljöproblemen. Detta krav på snara ställningstaganden av riksdagen har varit det avgörande skälet till att man i kommunikationsdepartementet har valt den här arbetsformen och inte velat gå via en parlamentarisk utredning om trafikpolitiken. Mot bakgrund av alla de möjligheter jag har presenterat till information om och inflytande över det trafikpolitiska arbetet kan jag i dag inte förstå det borgerliga kravet på en parlamentarisk utredning i den här frågan. Det är obegripligt att man från borgerligt håll vill fördröja viktiga beslut i frågor där det med stor sannolikhet går bra att komma överens om vår framtida trafikpolitik. Fru talman! Jag är för min del övertygad om att det går att hitta breda lösningar i de trafikpolitiska frågorna utan en parlamentarisk utredning. Huvudsaken, mina vänner, är väl ändå att resultatet blir bra — och att vi, för järnvägens skull och för miljöns skull, inte i onödan förlänger utredandet. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan på alla punkter.

Fru talman! Redan i början av sitt anförande sade Kurt Hugosson, utskottets ordförande, att innehållet i 1979 års trafikpolitiska beslut är motsägelsefullt. Här finns alltså företagsekonomiska principer som strider mot samhällsekonomiska synsätt. Han sade också att trafikproblemen har skiftat karaktär och kommer att fortsätta att göra så. Det är just vad vi har hävdat i vår argumentation för en parlamentarisk utredning. Vi har ju sagt ja till att medverka positivt i den konkretisering i tillämpliga delar, i den mån de nu finns, av 1979 års beslut som departementet håller på med. Därför hälsar jag med tillfredsställelse Kurt Hugossons besked att regeringen nu tillmötesgår våra önskemål genom att tillsätta en referensgrupp för den vidareutveckling som pågår. Men den kan inte vara en ersättning för den mera övergripande synen på framtidens transportpolitik i Sverige, som måste behandlas i en stor trafikpolitisk utredning. Prot. 1986/87:99 Trots detta positiva besked från regeringens sida går det inte att undandra — 1 april 1987 sig tanken på att detta i alltför hög grad sker i egen socialdemokratisk regi och Vidareutveckli inom lyckta dörrar. Kommunikationsministerns och statssekreterarens från ERS - z ö SE - Se Ta 1979 års trafikpolitiska varo från denna första trafikpolitiska debatt på mycket länge är på sitt sätt beslät belysande. Jag kan förstå att det kan ha med tidsnöd att göra, men på något sätt är det symboliskt för att man gör sitt arbete där borta. Kurt Hugossons anförande rörde sig, som vanligt när det gäller trafikpolitik, mycket om statens järnvägar. Ja, jag är ledamot av dess styrelse, och jag försäkrar att viljan hos styrelsen är stor. Men hur är den hos finansdepartementets budgetbitvargar som slår vakt om sin finansmakt? Jag sätter ett frågetecken för det, och styrelsen har ännu inte kommit till skott när det gäller att ta ställning till denna fråga. Det är många problem som tornar upp sig. Hur ställer sig finansens folk till detta och hur mycket kostar det att göra så stora omvälvningar som det är fråga om här? Hastighetsgränserna skall man iaktta, säger Kurt Hugosson. Javisst, men det är också bevisat att bättre vägar, bättre väglag och bättre sikt ger en jämnare trafikrytm och därmed mindre miljöförstöring. Det är därför viktigt att man tar hänsyn till sådana saker i arbetet med trafiksäkerhet. Det går inte bara att, som t.ex. Viola Claesson säger, sänka hastigheterna och tro att det blir bättre med det. Det måste till en rad åtgärder på hela området för att klara miljöproblemen i samband med trafiken. På grund av tidsnöd får jag avsluta med detta.

Fru talman! Det är helt klart att det i långa stycken råder en mycket stor samstämmighet mellan de olika politiska partierna om trafikpolitiken och den utveckling och den förändring som behöver komma till stånd. Jag känner mig numera mycket tacksam över, och jag vill gärna understryka, att faktiskt alla politiska partier ställde upp på den vägtrafikmodell som vi för många år sedan förde fram i den politiska debatten. Då var jag ganska ensam om att ta upp den frågan, och det var en och annan tjänsteman inom SJ som tyckte att detta var intressant och gärna ställde upp på en diskussion i den riktningen. I dag är det alltså glädjande nog en mycket stor samstämmighet bland de politiska partierna. Det råder också en mycket stor samstämmighet om de stora behov som finns när det gäller väginvesteringar och trafikens inverkan på miljön. Vi behöver ta dessa frågor på mycket stort allvar. Vi är helt på det klara med att de regionalpolitiska hänsynen måste komma in både när det gäller järnvägar och vägar. När vi kommer in på hur detta trafikpolitiska arbete skall bedrivas, är vi däremot inte riktigt lika överens längre. Med stor inlevelse talar nu utskottets ordförande om hur välvillig man är från regeringspartiets sida och hur välvilligt man ser på en medverkan från de andra partierna i ett trafikpolitiskt utvecklingsarbete. Ja, så vill vi också ha det, men vi vill ha en medverkan på det sättet att vi är fullvärdiga medlemmar i en parlamentarisk utredning. Systemet med utökade MBL-förhandlingar eller information som det inbjuds till är 73 naturligtvis värdefullt, men det är inte vad vi har velat ha. Vi vill ha en parlamentarisk utredning.

Fru talman! Det spelar väl ingen roll vilka former man väljer för att ta fram den här reformen. Huvudsaken är att resultatet blir bra. Det säger utskottets ordförande. Det är möjligen rätt. Men vi i centern är oroliga för att risken är stor att det inte blir bra, om man utesluter så många grupper som har idéer. Jag noterar att det här arbetet skall ske med stor öppenhet. Det är naturligtvis bra. Men fortfarande är detta inte tillräckligt och inte heller jämförbart med ett arbete inom en parlamentarisk utredning som följer vedertagna mönster. Det finns mycket som talar för att den nu valda modellen kan innebära t.ex. att arbetet tar betydligt längre tid och att det inte blir någon bred, gemensam uppslutning kring ett slutmål, som vi alla strävar efter. Först och främst har ju regeringen redan fått lägga ned mycket tid på att så att säga köpa upp vpk för den här modellen. Vid utskottsbehandlingen t.ex. visade det sig ju att man i vpk inte alls var nöjd med den öppenhet som regeringskansliet hittills har visat i det här arbetet. Om regeringen skall fortsätta att lyssna till vpk och fortsätta att låta vpk styra innehållet, ja, då behövs det säkert betydligt mycket mera tid för hearingar och överläggningar —- om jag nu har förstått debatten här i dag rätt är inte socialdemokraterna och vpk överens. Att hålla hearingar och att gå balansgång mellan olika gruppers krav tar ju tid. Om parlamentarikerna, parterna, finns vid bordet, kan överväganden göras direkt, och besluten kan samfällt fattas snabbt och vid ett och samma tillfälle. Om det nu, Kurt Hugosson, skulle visa sig att ett flertal säger nej till experternas synpunkter och förslag, vad skall då hända med utredningsarbetet? Skall det fortsätta och vad kommer att hända här i riksdagen? Risken är stor att hela reformarbetet kommer att spolieras just på grund av den här modellen, och i så fall har vi — och det är det som vi i centern är oroliga för — gjort inte bara demokratin utan också trafikpolitiken, miljöoch regionalpolitiken en stor björntjänst. Fru talman! Det har ju hitintills varit så, att visdomen inte enbart finns inom regeringskansliets väggar.

Fru talman! Jag hade nog hoppats att vi skulle få en debatt i sakfrågorna, en debatt om var vi står ideologiskt i trafikpolitiken. Men här har de borgerliga partiernas företrädare förbrukat de flesta minuterna av sin taletid på att argumentera enbart i frågan om hur själva utredningsarbetet skall gå till. Jag tycker faktiskt inte att det vittnar om ett tillräckligt stort intresse för dessa frågor.

Jag vill återigen ta upp några sakfrågor som jag tycker att Kurt Hugosson — Prot. 1986/87:99 berört alldeles för litet. Jag kan inte avgöra om Sven Hulterström medvetet — 1 april 1987 har velat vilseföra riksdagens ledamöter eller om han tror att EG:s krav på R Vidareutveckling av omvärlden kommer att leda till att vi måste ligga ett antal år före 1070 års bak Mälka EG-besluten. Jag hade önskat att Sven Hulterström var här. Men han kunde, beslut & tyvärr, inte det. De svenska reglerna när det gäller långtradare tillåter redan i dag längre och tyngre fordon än något annat lands regler gör. 24 meter långa ekipage får inte framföras någon annanstans, och den högsta tillåtna bruttovikten ligger i vårt land redan i dag högt över den som är fastställd i EG:s bestämmelser. Jag skulle uppskatta om Kurt Hugosson försökte reda ut begreppen. Varifrån kommer förslaget om att vi skall höja den tillåtna bruttomaxvikten till 60 ton? Om ett sådant här beslut tas i riksdagen senare i år innebär det att SJ:s system för godstransporter och kombitrafik, som är under uppbyggnad, måste läggas ner. Järnvägen kommer inte att kunna klara konkurrensen från skogslänens timmerbilar, om maxvikterna ytterligare höjs. Det har SJ också klart deklarerat. Detta innebär i sin tur att skogsindustrin återigen har segrat över miljöintressena. Inser inte Kurt Hugosson att det är på det här sättet? Jag undrar: Är det detta som regeringen kallar för hänsyn till miljö-, energioch säkerhetsaspekterna? Om vi något kan inrikta debatten på den s.k. anpassningen till EG skulle jag vilja få inblick i detta här och nu. Betyder anpassningen till EG på transportområdet enligt Kurt Hugossons mening att vi måste anpassa oss till döds? Det kan väl ändå inte vara meningen att Sverige för att få konkurrensfördelar offensivt skall föra en talan för landsvägens totala frihet och därvid vara ett strå vassare än företrädarna för de tuffaste åkeriintressena i Västeuropa? Jag skulle vilja ha det här klarlagt. Jag hänvisar till vad svenska åkare med stor internationell erfarenhet har hävdat i detta sammanhang. De befarar att om Sverige går så här fort fram kommer det att missgynna också de svenska åkarna.

Fru talman! På en punkt vill jag verkligen ge Viola Claesson rätt. Jag hade också hoppats på att den här debatten skulle vara mera inriktad på sakfrågorna och mindre på formalia. Att debatten har kommit att handla om på vilket sätt vi skall ta fram ett vettigt underlag för att kunna anpassa trafikpolitiken till 1990-talets krav är naturligtvis intressant. Men vi har ju erfarenheter, fru talman, av parlamentariska utredningar på trafikpolitikens område. 1952 tillsattes en trafikpolitisk utredning. Resultatet blev 1963 års trafikpolitiska beslut. Det hela tog elva år. 1970 tillsattes en stor parlamentarisk trafikpolitisk utredning. Det dröjde till 1979 innan det blev ett beslut i Sveriges riksdag om en ny trafikpolitik. Jag tycker att med hänsyn till de problem vi står inför och med hänsyn till den förändring som sker på transportområdet kan vi inte vänta i åtta eller tio år och långdra frågan i en parlamentarisk utredning. Vi måste snabbt kunna anpassa trafikpolitiken till de krav som miljön ställer, om vi menar allvar med talet om att vi vill förbättra miljön i detta 175 samhälle. Vi vet att trafiken är en starkt bidragande faktor när det gäller en negativ miljöpåverkan, och jag tycker det är angeläget att vi kan få fram det underlag som behövs och vidta åtgärder inom trafikpolitiken som leder till förbättringar i fråga om miljön. Det har talats om anpassningen till EG. Vårt land är synnerligen exportberoende. EG-marknaden är vår största marknad. 1992 kommer EG att införa en ny transportpolitik. Jag menar inte att vi till hundra procent måste anpassa oss till de krav som EG ställer. Men det är, enligt min mening, utomordentligt viktigt att vi med tanke på svenskt näringslivs konkurrenskraft och framtidsmöjligheter löser de här frågorna till 1992. Självfallet måste vi ta hänsyn till de speciella krav som utrikespolitiken ställer. Av de nämnda skälen tycker vi för vår del att den ifrågavarande formen är bäst.

Fru talman! När det gäller den vidareutveckling av 1979 års trafikpolitiska beslut som nu sker i departementet säger vi ju för vår del att vi gärna vill medverka, i den mån det går att konkretisera ett beslut som Kurt Hugosson redan har betecknat såsom motsägelsefullt och till vissa delar inaktuellt. En sådan vidareutveckling kan ju bara avse en kortsiktig lösning av våra transportproblem. Den parlamentariska utredningen — och det är ju denna som reservationen i betänkandet handlar om — inriktas ju på en långsiktig lösning och en sådan tar ju, med kommunikationernas snabba utveckling i Sverige och omvärlden, lång tid. Det är så många motstridiga intressen som skall sammanjämkas, men de kommer i varje fall till tals. Sedan tycker jag själv att det är egendomligt att vi inte har fått en mera påtaglig sakdebatt. Från moderata samlingspartiets sida har vi ju sagt ja till EG och till en harmonisering med EG:s bestämmelser. Vidare säger vi ja till alternativa finansieringsformer, om de ger de olika trafikanterna nya nyttigheter. Däremot säger vi nej till biltullar, eftersom det är en princip att man skall kunna få tillträde till det som redan finns. Vi säger ja till en förändring av SJ. Olle Grahn i folkpartiet har sagt ja till en bolagisering av t.ex. flygplatserna. Detsamma har moderata samlingspartiet krävt i åtskilliga år. Vi säger nej till en sänkning av hastighetsgränser och pekar på att det finns andra omständigheter som har en miljöpositiv verkan. Så nog har det funnits möjlighet att ta ställning till sakfrågorna, om man hade velat. Jag attackerade ju Kurt Hugosson för socialdemokraternas obenägenhet att liberalisera och avreglera. Hela yrkestrafiklagstiftningen är ett snårigt regelverk. Vidare har vi taxi och över huvud taget långväga trafik, m.m., med olika slags tillstånd. Därför har vi haft möjlighet att diskutera trafikpolitik såväl kortsiktigt och långsiktigt som principiellt och formellt. Nu är, fru talman, min taletid snart ute. Eftersom detta till synes är den sista debatt som jag kommer att ha med Kurt Hugosson, som lämnar riksdagen med april månads utgång, vill jag på mina egna och mina kollegers i utskottet vägnar tacka honom för en mycket engagerad och ambitiös insats som ordförande. Kurt Hugosson har en mycket stor arbetskapacitet. Han är en skicklig företrädare för sitt partis politiska intresse, men samtidigt är han en ordförande som i utskottet ständigt strävar efter sammanskrivning så mycket som möjligt. Jag vill önska honom en lyckosam fortsättning på den — Prot. 1986/87:99 bana som han nu har övergått till. 1 april 1987
Vidsrentvecklingav Fru talman! Efter vice ordförandens inlägg borde kanske vi andra avstå SS sefökpoltka från våra repliker. Jag vill emellertid uttrycka litet besvikelse över Viola Claessons och Kurt Hugossons anmärkning att vi inte skulle ha fört en trafikpolitisk debatt i dag. Ni kan naturligtvis ta del av protokollet och se vad de olika partiernas företrädare har sagt. Då kommer ni att lägga märke till att vad som yttrats om den parlamentariska utredningen har varit ett litet inslag. Det är naturligtvis så att Kurt Hugosson personligen känner sig litet irriterad över att vi kritiserar socialdemokraterna för deras handläggningssätt när det gäller det trafikpolitiska utvecklingsarbetet. Därför vill man angripa oss för att vi tagit upp denna fråga. Läs gärna igenom protokollet och se vilka frågor vi har tagit upp och hur vi ser på den trafikpolitiska utvecklingen. Det kommer ni att ha nytta av och användning för i det fortsatta arbetet. Jag hoppas naturligtvis att trafikpolitikens utformning in på 1990-talet och framöver kommer att få den inriktning som vi har talat för här i dag.

Fru talman! Formalia och sakfrågor hör i detta sammanhang ihop. Regeringen väljer naturligtvis en modell för sitt arbete som passar dem för att slippa att gå i clinch med de svåra och viktiga sakfrågor det gäller. Låt mig ta upp sakfrågorna igen, Kurt Hugosson. Jag tog upp miljön och regionalpolitiken i mitt tidigare inlägg. Bra kommunikationer är i sig bra för regionalpolitiken, sade Kurt Hugosson. Sedan hänvisade han till årets budgetproposition där regionalpolitiken skulle vara prioriterad. Låt mig bara säga att årets budgetproposition innebär en anslagsminskning i förhållande till tidigare budgetår med 476,9 milj.kr. Det är inte att främja regionalpolitiken. Vi har från centerns sida velat satsa 300 milj.kr. mer än regeringen. Det innebär att vi understryker kommunikationernas betydelse för regionalpolitiken. Sedan nämndes bärighetsupprustningen. Det var bra att det förslaget kom. Men jag är inte övertygad om att det i första hand kom av regionalpolitiska hänsyn. Jag tror snarare att det var anpassningen till EG-bestämmelserna som tvingade fram detta beslut från regeringen. Oavsett motivet är det bra att beslutet kom. Men det hade naturligtvis varit bättre om det kommit tidigare. Regeringen borde ha följt centerns förslag redan förra året. Då lade vi fram förslag som hade just denna inriktning. I så fall hade vi nu varit en bit på väg. I dag är dessa åtgärder otillräckliga, och vi får satsa ytterligare. Utredningen bör fundera över en samordning av trafikapparaten, så att glesbygden får en tillfredsställande transportförsörjning. Vi behöver inte konkurrens, utan komplettering. Bilen, bussen, järnvägen och flyget skall komplettera varandra. Om bilen är en nödvändighet i glesbygden, är det inte säkert att den är lika nödvändig för persontransport på långa sträckor. Hur man bäst skall prioritera och avväga detta är bedömningar som vi ser som " väsentliga och som skall göras av utredningen. Om nu regeringen redan har börjat att minska de regionalpolitiska inslagen i trafikpolitiken, är vi oroliga för att det blir betydligt svårare att kunna hävda regionalpolitiken i den framtida utformningen av trafikpolitiken. Därför vill vi vara med så nära som möjligt och försöka driva dessa väsentliga frågor vidare och driva regeringen åt rätt håll.

Fru talman! Jag vill be de borgerliga ledamöterna om ursäkt om de har uppfattat mitt förra inlägg som en anklagelse att de inte alls tar upp sakfrågorna. Jag menar att debatten kommer att handla om i vilken form utredningsarbetet skall bedrivas, eftersom man riktade attacken på just denna fråga. Jag tycker att det är viktigare att få en debatt om sakfrågorna. Det handlar också om att tala om var man står, hur man skulle vilja ha arbetet utformat. Den möjligheten får vi i den parlamentariska referensgrupp som kommer att tillsättas. Vpk menar att det inte bara får handla om ord när det gäller miljön. Miljöhänsyn måste få styra det trafikpolitiska arbetet, men inte så att vi nöjer oss med betänkandetexter eller det vi eventuellt kan hitta i budgetpropositionens bil. 8, som Sven Hulterström har signerat. Jag menar att vi måste vidta åtgärder redan nu. Jag tycker att Rolf Clarksons sätt att argumentera klart och tydligt visar var moderaterna står. Man talar om att man kan tänka sig Scandinavian Link och alla dessa saker som har en alldeles speciell inriktning, en högerinriktning som gynnar exportkapitalet, vilket också socialdemokraterna hittills har visat sig gärna vilja göra. Det behöver inte bli någon stor fight mellan moderater och socialdemokrater på den punkten. Öresundsbron kommer ju också till stånd så småningom. Vi i vpk anser att om man menar allvar med talet om miljön borde man redan nu fatta beslut om sänkta hastighetsgränser. Jag har inte talat om att det skulle vara det enda som kan rädda miljön eller att det skulle hjälpa. Tvärtom måste det kombineras med att allt fler tunga fordon flyttas över från landsväg till järnväg. Därför har jag pekat på och varnat för vad som kan hända om den högsta tillåtna bruttovikten för tunga fordon höjs. Det är i helt galen riktning! Jag har inte fått Kurt Hugosson att kommentera några av de påståenden jag kom med. Det är ett märkligt dividerande med siffror när man påstår att det är för att anpassa sig till EG som man redan i dag börjar diskutera att höja bruttomaxvikten till 60 ton. Vi har i dag världens längsta fordon — 24 meter långa ekipage tillåter vi. Förslaget om en höjning är inte en anpassning till EG, utan det innebär att regeringen vill gå i spetsen. Vad menar man med detta? De hårt nedslitna vägar som vi redan har på grund av t.ex. tunga timmerfordon är i akut behov av upprustning. Därför är det viktigt med bärighetshöjande åtgärder. Men att kalla det för regionalpolitiska insatser, när man vill att hela riksdagen så småningom skall köpa förslaget om EG-anpassning, som innebär landsvägens totala frihet, är inte att ta hänsyn till miljön. Miljön kommer att drabbas stenhårt av detta.

Prot. 1986/87:99 Fru talman! Låt mig säga att jag inte tar illa vid mig att man kritiserar — 1 april 1987 socialdemokraterna. Det är jag van vid. Att jag reagerar mot att debatten E & Je 18EPRrR Vidareutveckling av kom att handla för mycket om formerna beror kanske på min strävan att vi 19794 kpolidsk snabbt skall komma till rätta med de mycket viktiga trafikpolitiska frågor beslut rs trafikpolitiska som vi står inför och som måste få en snabb lösning. Jag hoppas att ni från de borgerliga partierna och vpk i den parlamentariska referensgrupp som nu kommer att tillsättas skall få goda möjligheter att följa detta arbete och påverka det. Fru talman! Jag vill avslutningsvis tacka mina meddebattörer för de vänliga ord de har riktat till mig här i dag. Det har varit en ytterst stimulerande uppgift att under ca 20 år i Sveriges riksdag få syssla med de trafikpolitiska frågorna. Trots vissa partipolitiska motsättningar när det gäller medlen har jag ändå den bestämda uppfattningen, efter många år i utskottet, att det råder en ganska stor samstämmighet mellan de politiska partierna om de trafikpolitiska målen. Det är min förhoppning att denna samstämmighet även i fortsättningen skall prägla arbetet i utskottet och i riksdagen. Trafikpolitiken är en väsentlig faktor för vårt lands välstånd, för industrins framtida konkurrenskraft och därmed också av grundläggande betydelse för vårt lands sysselsättning. Det har varit ytterst stimulerande att arbeta tillsammans med kamraterna i trafikutskottet, och jag önskar er alla framgång i ert fortsatta viktiga arbete på trafikpolitikens område.

Fru talman! Under rubrikerna Nya finansieringsformer och Regionalpolitiska krav behandlar trafikutskottet i sitt betänkande nr 12 en rad motioner. Bl. a. i motionerna T340 av mig och T349 av mig tillsammans med Olle Grahn yrkas att möjligheten till nya finansieringsformer skall öppnas. Som exempel nämns den s.k. Österleden. I motion T221 av Ulf Adelsohn m.fl. räknas en rad projekt upp, som oundgängligen måste till i Stockholmsregionen och som föreslås finansieras på nytt sätt, utanför statsbudgeten. Först vill jag säga att det förefaller litet väl futtigt att de stora problem som Stockholmsregionen står inför och som omgående måste åtgärdas skall rubriceras som ”regionalpolitiska krav”. Sveriges huvudstad och dess funktion är sannerligen inte någon regionalpolitisk fråga. Tyvärr har den förda politiken missgynnat Stockholms län t.ex. vid anslagsfördelning och lett till att penningströmmar i stället gått till områden som inte på långt när har jämförbara behov beträffande kommunikationerna som de som finns i Stockholmsområdet. Sedan 1983 har mindre än 10 90 av väganslagen gått till Stockholms län, när minst 20 90 hade varit en rimligare tilldelning. Hela Sverige är beroende av att Stockholmsregionen fungerar väl och också har en tillväxt i näringslivet. Tillväxten betyder väldigt mycket för våra konkurrensmöjligheter internationellt och för vår ekonomiska utveckling. Funktionsförbättring i kommunikationsnätet måste därför ske i takt med 79 tillväxten. Stockholmsregionen är, fru talman, nu i trafikhänseende en flaskhals bl.a. för varuproducerande företag från hela Sverige, inte minst från Norrlandskusten. Stockholmsregionens arbetsmarknad omfattar inte bara Stockholms län utan faktiskt hela Mälardalen. En utbyggnad av kommunikationssystemen måste göras som leder till att hela denna region fungerar smidigt för alla dem som arbetar och bor här och för alla företag som skall till eller igenom området med sina transporter. Då måste man också inse att Stockholms län inte får diskrimineras i anslagshänseende, att ett omfattande utbyggnadsprogram behövs inom den spårbundna trafiken — det gäller både Svealandsbanan, Mälarbanan, Arlandabanan och placeringen av de stationer som ingår i detta system — och att utbyggnad och förbättringar av vägsystemet måste ske. Inte minst gäller det miljöskonande kringfartsleder runt Stockholms city. Detta är ett miljardprogram. Att klara en sådan gigantisk satsning över statsbudgeten är inte möjligt. Utbyggnaden är icke desto mindre nödvändig och brådskande, varför nya finansieringsformer måste till. Utskottet hänvisar i sin skrivning, som i tonen är positiv till nya finansieringsformer, dels till väghållningsutredningen, dels till det trafikpolitiska översynsarbete som pågår i departementet. Senare i år kommer riksdagen att få ta ställning till konkreta yrkanden på såväl vägsom järnvägsområdet. Det gäller bl.a. utformningen av reglerna för planering och fördelning av anslagen till vägutbyggnad. I avvaktan härpå och på resultatet av utredningsarbetet begränsar jag mig i dag till denna markering. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1 till trafikutskottets betänkande 12.

Fru talman! I det här utskottsbetänkandet behandlas ju en rad olika projekt inom trafiksektorn. Men som framgår av utskottets eget utlåtande kan inte alla dessa projekt inom rimlig tid finansieras över statsbudgeten. I motioner som behandlas i betänkandet finns exempel på sådana projekt. Utskottet anser därför, i likhet med flera av oss motionärer, att det är nödvändigt att pröva alternativa finansieringsformer. Ett av dessa projekt är Österleden inom Stockholmsområdet, som Görel Bohlin tog upp i sitt anförande. Hadar Cars och jag har också uppmärksammat Österleden i en motion. Det är alltså den led som skall gå från Roslagstull till Nacka trafikplats, av miljöskäl till stora delar i tunnel. Detta gäller inte bara under Djurgården utan också i Nacka, på botten av Saltsjön och genom Lill-Jans skogen. Stockholm saknar i motsats till flertalet jämförbara storstäder färdigutbyggd kringfartsled, s.k. ringled. Stockholmsregionen är av naturliga skäl ett av landets mest trafikbelastade områden. Regionen är landets största sammanhängande stadsbygd och har landets största koncentration av arbetsplatser. Här finns en femtedel av landets sysselsatta och närmare en fjärdedel av landets ekonomiska aktivitet. Som huvudstad och centrum i den folkrikaste regionen utgör Stockholm knutpunkten för det nationella kommunikationsnätet. Tyvärr får Stockholmsområdet, som vi nyss hörde, alldeles för liten del av statens vägpengar. Enligt gatudirektören i Stockholm har Stockholm de senaste åren endast fått — Prot. 1986/87:99 9 Jo av statens vägpengar, samtidigt som den ekonomiska aktiviteten är — 1 april 1987 20-25 90 av hela rikets. Även om Stockholm skulle kunna få större andel av vägpengarna, räcker det ändå inte för att finansiera Österleden. Kostnaderna för denna har beräknats till ca 3 miljarder. IT höst startar byggandet av Norra Länken, som tillsammans med Essingeleden är en del av ringlinjen. Men för att få hela ringlinjen komplett måste Södra Länken och Bellevuelänken byggas, vilka tillsammans beräknas kosta 1,3 miljarder. De allra flesta tycks nämligen vara överens om att ringlinjen måste komma till stånd. Bland de livligaste tillskyndarna är ju bl.a. gatudirektören — förra statssekreteraren i kommunikationsdepartementet — Monica Sundström. I detta läge har frågan uppkommit hur man skall-kunna finansiera detta projekt utanför statens och kommunernas budgetar. Under vissa förutsättningar tycks också projektet med Österleden vara i hamn. Bakom projektet står de svenska företagen Atlas Copco, Philipson Construction, Fläkt och Skanska. Finansieringen kan klaras av ett svenskt konsortium bestående av banker, försäkringsbolag och andra finansiella institutioner. Avsikten är att tillsammans med de berörda kommunerna bilda ett bolag som skall äga, finansiera, projektera, bygga och driva Österleden till dess den överlåts till kommunerna. Överlåtelsen beräknas ske omkring år 2020, då vägavgifterna enligt kalkylerna har finansierat hela projektet. Totalt beräknas Österledsprojektet skapa sysselsättning motsvarande 1300 manår. Byggtekniken gör det möjligt att lägga en hel del av produktionen utanför Stockholmsområdet. Även om projektet främst har tillkommit för att skapa bättre miljö i Stockholm och närliggande kommuner, kommer Österleden att avsevärt underlätta också för trafiken förbi Stockholm, inte minst när det gäller godstransporter. För att projektet skall kunna föras i hamn krävs dock lagändring på ett par punkter. Och det är här som initiativ behövs från regering och riksdag. Frågan gäller dels om ett privat konsortium har möjlighet att bygga och driva en väg eller bro, dels om vägbyggen kan finansieras genom avgifter. Utskottet säger att man inte nu är beredd att ta ställning till de olika förslagen till nya finansieringsformer. En rad frågor måste först belysas. Utskottet förutsätter att man antingen i väghållningsutredningen eller i det trafikpolitiska översynsarbetet kommer att behandla de aktuella förslagen samt att eventuella förslag kommer att presenteras i 1988 års trafikpolitiska proposition. Detta får väl anses vara ett fall framåt. Det är synnerligen angeläget att frågan kan lösas snarast. Förberedelserna av projektet har ju fortskridit rätt långt, och det är angeläget att det kommer till stånd så fort som möjligt. Man har ju räknat med att leden skulle vara klar 1994. Herr talman! Jag har med det här inlägget velat framhålla att det är oerhört angeläget att sådana lagstiftningsåtgärder snarast vidtas, att nya finansieringsformer kan tillämpas vid en del kommande stora trafikprojekt.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden i år avlämnade jag tillsammans med några partikamrater en motion som handlade om flera olika miljöfrågor. En av frågorna i denna motion, motion T206, behandlas i det betänkande från trafikutskottet som nu står på dagordningen. Vad frågan gäller är ett förslag om sänkta hastighetsgränser på våra vägar till förmån för miljön. Vi tänker oss att man kunde göra försök i en del län med sänkta hastighetsgränser: 80 km timme på 110-vägar. De försöken skulle man kunna göra i en del län med särskilt tydliga försurningsskador och kanske också på vägavsnitt som är mer olycksdrabbade än andra. Sambandet mellan antalet olyckor och hastigheten tror jag ingen ifrågasätter i dag. I de flesta fall är också sambandet mellan energiförbrukning och hastighet alldeles tydlig. Det är klart att man kan ha tjusiga bilar med fem växlar, som bara kräver ett lätt tryck med foten för att hålla 110 km timme. Så till utskottets behandling av vår motion. Utskottet har landat på ett avslagsyrkande. Avslagsmotiveringen är något kryptiskt formulerad, inflätad som den är i en mening med dubbla negationer. Jag fick läsa två gånger för att förstå. Utskottet skriver: ”Inte heller är utskottet berett att slå fast att sambandet mellan hastighet och bilens effekter på miljön är sådant att det ej bör ligga till grund för en generell sänkning av hastigheten.” Så står det i betänkandet. Dessutom står det — och det är mindre kryptiskt: ”Resultatet av det trafikpolitiska översynsarbetet bör avvaktas.” Herr talman! Den invecklade mening som jag först citerade läser jag så att utskottet nog ändå kan tänka sig att det finns ett samband mellan hastighet och miljöpåverkan och att man nog efter hand också kan tänka sig att sänka hastighetsgränserna på grund av detta samband. Ett fall framåt för motionens krav, skulle man kunna säga. Med det tänker jag låta nöja mig i dag, kanske framför allt eftersom utskottet vill se hastighetsfrågan tillsammans med andra åtgärder som en konsekvens av det trafikpolitiska översynsarbetet. Det är väl rimligt att man gör det, även om just en sådan försöksverksamhet som vi föreslår skulle kunna bidra till det faktaunderlag jag utgår ifrån att man behöver just i detta översynsarbete. Jag är nämligen alldeles övertygad om att sänkta hastighetsgränser inte skulle ha några som helst negativa effekter. De skulle kanske också kunna ge ett svar på frågan om människor är beredda att lätta på gasen för miljöns skull. Jag har alltså inget särskilt yrkande för dagen. Men vi kommer igen, om inte frågan återkommer till riksdagen på annat vis.

Prot. 1986/87:99 Herr talman! När jag lyssnat på dagens trafikpolitiska debatt har jag fäst — 1 april 1987 mig vid det utomordentliga sätt på vilket trafikutskottets ordförande Kurt Hugosson har försvarat utskottets position när det gäller fullföljandet av 1979 Våderektveckling av ; id ÄR det i A 1979 års trafikpolitiska års trafikpolitiska beslut. Det är för övrigt ett kännetecken för Kurt beslut Hugosson att han inte gärna låter ett tillfälle till replik gå förlorad. Det har gällt också i dagens debatt. Men ivern att föra fram den egna ståndpunkten har alltid kombinerats med gott humör, saklighet och en respekt för den andra sidans argumentering. Vi har nu mötts av ett illasinnat rykte — och det ryktet har vi också fått bekräftat här i dag — att trafikutskottets högt värderade ordförande avser att i vår lämna riksdagen och söka sig till andra jaktmarker. Det tycker jag, herr talman, är utomordentligt tråkigt och en stor förlust för kammaren. Vad vi behöver i den svenska riksdagen är den typ av riksdagsmän som Kurt Hugosson i så hög grad representerar, nämligen en som håller regeringen alert och oppositionen väl under kontroll i debatterna. Som en av flera s.k. back-bencher i denna kammare vill jag därför rikta ett stort tack till trafikutskottets ordförande för den tid som har varit. Jag vill också slutligen, herr talman, yrka bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande 12 på alla punkter.

Herr talman! Också jag vill ansluta mig till hedersbetygelserna här i kammaren i dag men låta dem innefatta hela trafikutskottet. Jag tackar trafikutskottet för att man i realiteten har tillstyrkt bifall till min motion om alternativa finansieringsformer för angelägna vägprojekt. Det är glädjande att, efter att ett antal år ha motionerat i frågan, få stöd av ett enhälligt utskott för de här tankarna. Det finns all anledning att understryka vad utskottet säger, ”att det inom trafiksektorn finns en rad projekt som är angelägna att utföra men som inte inom rimlig tid kan finansieras över statsbudgeten”. Utskottet har också noterat de exempel på sådana projekt som jag anfört i min motion, nämligen Vallsundsoch Rödösundsbroarna i Storsjön i Jämtlands län. Utskottet har också dragit konsekvenserna av detta resonemang när man i betänkandet säger att ”det är nödvändigt att pröva alternativa finansieringsformer”. Utskottet vill nu att det av den s.k. väghållningsutredningen eller i det allmänna trafikpolitiska översynsarbetet närmare utarbetas förslag till hur dessa alternativa finansieringsformer skall komma till användning och att riksdagen skall få ta ställning till konkreta förslag i samband med 1988 års trafikpolitiska proposition. Detta är utmärkt, men jag tycker kanske det är att vara försiktig i överkant från utskottets sida. De projekt som jag har exemplifierat med i min motion, nämligen Vallsundsoch Rödösundsbroarna i Jämtland, skulle vägverket i och för sig relativt omgående kunna ta beslut om att låta bygga enligt den modell som jag föreslagit, dvs. leasingfinansiering. Besparingarna för vägverket i form av bortrationaliserade färjeförbindelser och för trafikanter 83 na i form av sparad restid är mycket betydande och gör att ett byggande av broarna nu utan något som helst tvivel är en mycket god affär, utan att man för den skull behövde anstränga de ändå så knappa väganslagen. Min otålighet, herr talman, kan ändå inte dölja den känsla av uppriktig tacksamhet mot trafikutskottet som jag känner, när man nu har accepterat principen om alternativa finansieringsvägar. Därmed bör det vara bäddat för konkreta investeringsbeslut redan nästa år, redan under 1988, och det får väl trots allt betraktas som en någorlunda tillfredsställande takt i beslutsprocessen, med hänsyn till det tidigare mångåriga motionerandet i frågan.

Herr talman! Frågan om ersättning till vice talmännen och utskottspresidierna har varit föremål för riksdagsbehandling vid flera tillfällen. Vi har från vänsterpartiet kommunisterna intagit den principiella ståndpunkten att det är olyckligt men framför allt svårt att gradera arbetsinsatser i riksdagen. Arbetsinsatserna är ju beroende av storleken på partierna lika väl som av vilket uppdrag det gäller. Vi anser att graderingar inte bör komma i fråga. Riksdagen har dock tidigare beslutat att sådana graderingar skall förekomma, och för ett par år sedan infördes ersättningar för presidierna i utskotten, och samtidigt höjdes arvodena för vice talmännen. Vi har inte ansett att vi har haft anledning att framlägga motioner om att slopa dessa ersättningar, men vi har å andra sidan inte funnit det motiverat att höja ersättningarna. Det förslag från förvaltningsstyrelsen som nu föreligger till behandling här i kammaren innebär att arvodena för de olika uppdragen skall göras om till en viss procent av riksdagsarvodet. Bara det att man gör om tilläggsarvodet från ett visst belopp till en viss procentsats i förhållande till riksdagsarvodet innebär i praktiken en arvodeshöjning. Vi vet ju av erfarenhet att de fixa beloppen alltid får en viss eftersläpning, eller att de i varje fall inte höjs lika ofta som riksdagsarvodet. Att göra om de gällande arvodena till en viss procent av riksdagsarvodet innebär alltså i praktiken en höjning. Men utöver detta vill förvaltningsstyrelsen och konstitutionsutskottets majoritet att arvodet för ordförande och vice ordförande i utskotten skall höjas ytterligare. För ordföranden föreslår man en 50-procentig uppräkning av det nuvarande arvodet och för vice ordföranden en 100-procentig uppräkning. Vi från vpk accepterar att man gör om tilläggsarvodena på så sätt att de skall utgå med viss procent av arvodet som riksdagsledamot, men vi vill att denna höjning skall stå i relation till de värden tilläggsarvodena hade då de senast fastställdes. Därför har vi i reservation föreslagit att tilläggsarvodet för ordförande i utskott, i stället för 8 26 som majoriteten föreslår, skall vara 6 20 och för vice ordförande i utskott 2 20 av ledamotsarvodet. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 29 behandlar vissa beskattningsfrågor rörande jordoch skogsbruk. Fem moderata reservationer återfinns i betänkandet, och alla rör skogsbeskattningen. Det är ganska häpnadsväckande att det fortfarande är omöjligt att överföra ett skogskonto från en bank till en annan utan skattekonsekvenser. Tidigare har man till nöds kunnat acceptera att kontrolltekniska och administrativa problem motiverade motståndet mot en förändring mot större valfrihet. Med nuvarande tekniska resurser håller dessa argument inte längre, och för mig är det alldeles självklart att en skogsbrukare bör få den valfrihet som möjligheten att byta bank innebär. Jag beklagar att utskottets centerpartister omöjliggör en ändring till det bättre genom att ställa sig på socialdemokraternas sida i denna fråga. När det gäller insättning och uttag på skogskonto anser vi moderater det märkligt att medan insättning får ske senast när självdeklarationen skall lämnas, så måste uttag ha gjorts innan beskattningsåret löpt ut. Detta förhållande är både ologiskt och orättvist. För att kunna vidta de skattemässiga åtgärder som kan anses påkallade när beskattningsåret gått ut behövs det naturligtvis tidsmässigt samma utrymme för att beräkna om uttag skall göras eller om insättning skall ske på skogskonto. Därför bör uttag från skogskonto få göras t.o.m. den dag då självdeklarationen skall lämnas. Moderata samlingspartiet anser att skogsvårdsavgiften, som trots namnet naturligtvis är en skatt, på sikt bör avskaffas. Hur snabbt en sådan avveckling skall ske bör utredas, och i väntan på ett totalt slopande bör skatten sänkas från nuvarande 0,8 till 0,3 90. Denna lägre nivå på skatten skulle förslå till att finansiera de ändamål skogsvårdsavgiften ursprungligen var avsedd för, nämligen skogsbrukets gemensamma angelägenheter. Däremot bör inte skogsvårdsavgiften, som under senare år varit fallet, användas som regionalpolitiskt medel. När det gäller skogsbilvägar får dessa skrivas av direkt endast om anläggningen är av tillfällig karaktär. Som huvudregel gäller en avskrivningstid på tio år. Dessa bestämmelser motverkar den önskvärda ökningen av virkesuttaget, och avdragsrätten för skogsbilvägar bör betraktas som avverkningskostnad på samma sätt som vägkostnaderna vid exempelvis malmbrytning i dagbrott är omedelbart avdragsgilla. Vår sista reservation gäller strukturrationaliseringar. En statlig utredning har arbetat med strukturproblemen i jordoch skogsbruk och i sitt 1983 avlämnade betänkande enhälligt föreslagit vissa skattelättnader för att stimulera till en bättre ägarstruktur. Lättnaderna i fråga gäller dels att avdragsutrymmet vid rationaliseringsförvärv skulle öka till 75 96 av skogsmarkens värde, dels att vid rationaliseringsavyttring ett särskilt avdrag på 20 000 kr. skulle få göras vid beskattningen av eventuell realisationsvinst. Snart fyra år har gått sedan utredningen framlade sitt betänkande, men regeringen har ingenting gjort i frågan. Vi begär nu ett skyndsamt förslag från regeringen i enlighet med vad utredningen föreslagit. Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3, 4, 6 och 8.

Herr talman! Skogen är som bekant en av vårt lands viktigaste nationaltillgångar och har således stor betydelse för vår ekonomi och sysselsättning. Våra skogsprodukter exporteras till största delen, och det är av stor vikt att skogsnäringen behåller sin ställning som en av våra viktigaste basnäringar. I det betänkande, nr 29 från skatteutskottet, som vi nu diskuterar behandlas ett flertal motioner om framför allt olika skogsbeskattningsfrågor.

Skogsbruket kräver, som vi framhåller i reservation 1, till vilken jag yrkar bifall, en långsiktig planering, varför en förlängning av uppskovstiden är väl motiverad. Herr talman! För andra året i rad avstyrker utskottet ett förslag att ett skogskonto skall kunna flyttas från en bank till en annan utan att behöva tas upp till beskattning. Här hänvisar utskottsmajoriteten till kommande översyn av reglerna och håller med om att lagstiftningen i detta sammanhang kan framstå som onödigt detaljerad. Jag har, herr talman, i alla andra frågor den största respekt för skatteutskottets betänkanden, men när det gäller denna fråga undrar jag ändå om den möjligen kan ha något med dagens datum att göra. Nog låter det som ett aprilskämt när man anger kontrolltekniska skäl för att avstyrka denna motion! Det viktiga kan ju inte vara i vilken bank skogskontot finns, utan skatteprincipen att beskattning skall ske när pengarna tas ut. Kontrolltekniska orsaker kan inte rimligen vara aktuella numera i denna fråga. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Herr talman! I den kommittémotion som folkpartiet avgivit om skogspolitiken begär vi bl.a. en samlad översyn av skogspolitiken och pekar på att skogsvårdsavgiften bör utvärderas i avsikt att återföra sambandet mellan avgiften och skogspolitiken. Från folkpartiet har vi i ett särskilt yttrande pekat på vikten av att skogsvårdsavgiften verkligen används till sådana ändamål som är till gagn för skogsbruket. Vi nämner där bl.a. åtgärder för att minska skador av försurning. Herr talman! Under den gångna vintern har vi vid flera tillfällen kunnat läsa om de stora problem som strömavbrott förorsakat jordbruket. Gudrun Norberg har i motion Sk385 föreslagit att vid anskaffning av reservelverk direktavskrivning skall kunna ske. Syftet med motionen är givetvis att stimulera installation av reservelverk för att uppnå ökad beredskap mot strömavbrott, och jag yrkar därför bifall till reservation nr 7.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1986/87:29 behandlas vissa beskattningsfrågor rörande jordoch skogsbruk. Från centern har vi reserverat oss på vissa punkter. Vi har reserverat oss för avskaffande av skogsvårdsavgiften från den 1 juli 1987. Anledningen härtill är att reglerna för skogsvårdsavgiftens storlek och användning har successivt förändrats. Skogsvårdsavgiften har ändrat karaktär, från att ha varit ett medel för utjämning av skogsvårdande insatser till att bli en extra punktskatt på jordbruket — eller rättare sagt skogsbruket. År 1974 betalade skogsägarna in ca 12 milj.kr. i skogsvårdsavgifter, motsvarande 0,9 Joo av fastigheternas taxerade skogsbruksvärde. För budgetåret 1987/88 beräknas avgifterna till ca 420 milj.kr. eller 8 Zo på skogsbruksvärdet. Det är en 35-dubbling på dessa år. Nu tas skogsvårdsavgiftsmedel i anspråk för att betala regionalpolitiska åtgärder av olika slag, åtgärder som väl behöver vidtagas — vi har ingenting emot dem från centerns sida — men som rätteligen skall betalas av statskassan och inte av skogsägarna som grupp. Det är där vi skiljer oss. Tidigare hade skogsägarna viss service från skogsvårdsstyrelserna på förmånliga villkor, men numera betalas höga timtaxor när man behöver utnyttja skogsvårdsstyrelsernas tjänster. När kostnaden för en skogsvårdsstyrelsetjänsteman en hel dag kan ligga någonstans mellan 2 000 och 3 000 kr. kan det knappast betraktas som en subventionerad taxa. Skogsvårdsavgiften har blivit en extra punktskatt på skogsbruket — en ren straffbeskattning av skogsägare. En avgift på 0,8 926 kan betyda att mellan hälften och en tredjedel av nettot av en lämplig årsavverkning går till att betala avgiften. Det stimulerar knappast skogsägarna att öka skogsuttagen. Därför har vi i reservation 5 yrkat att skogsvårdsavgiften skall avskaffas. I reservation 6 har vi reserverat oss för bättre avdragsmöjligheter för kostnader i samband med byggande av skogsvägar. Detta syftar ju till att öka avverkningsvolymen i den svenska skogen. Vi anser inte att skogsägaren skall behöva fördela avdrag på så lång period som tio år. En större frihet härvidlag skulle säkert stimulera skogsuttagen. I reservation 7 slutligen har vi reserverat oss till förmån för en motion om att skattemässigt ge möjlighet till direktavskrivning av kostnaderna för reservelverk. Genom en sådan direktavskrivning skulle intresset för installation av reservelverk stimuleras. Den gångna svåra vintern har medfört stora problem med elförsörjningen på många håll i vårt land. Skattebortfallet genom en direktavskrivning av sådana här reservelverk kan inte vara av större omfattning utan måste betraktas som mer eller mindre försumbart i sammanhanget. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 5, 6 och 7 och i övrigt till utskottets hemställan. Låt mig sedan säga några ord om den förvåning som Knut Wachtmeister uttryckte beträffande centerns ställningstagande när det gäller skogskontona och en möjlighet att flytta sådana från en bank till en annan. Leif Olsson trodde att utskottsmajoritetens ställningstagande i detta avseende var ett aprilskämt. Framställningarna om att skogskonton skall kunna cirkulera mellan olika banker har förmodligen sitt ursprung hos någon bank, som anser sig ha för liten andel av det ganska långsiktiga sparande som skogskontona ibland utgör. Redan nu finns en viss bank som betalar 1 96 högre ränta än andra på skogskontomedel under det första året av skogskontots existens. Skulle konkurrensen mellan bankerna ge det resultatet att skogskontomedlen kom att vandra mellan bankerna skulle det ganska snart uppstå kontrollproblem av olika slag. Trots de ökade möjligheter som i dag finns genom datoriseringen i bankerna skulle det kunna bli rätt svårt att hålla reda på skogskontona. Det är inget litet antal det rör sig om. Riskerna för en omfattande konkurrens är ganska stora. I centern anser vi denna avsättningsmöjlighet till skogskonto alltför värdefull för skogsägarna för att vi skulle vara beredda att äventyra kontonas tillvaro genom att låta detta område bli något av en lekstuga för olika banker. Det är anledningen, herr Wachtmeister, till vårt ställningstagande när det gäller skogskontonas eventuella cirkulation mellan olika banker.

Herr talman! I många andra avseenden har centerpartiet och moderata samlingspartiet en gemensam uppfattning när det gäller fri konkurrens. När det gäller annan insättning på bank har insättaren möjlighet att välja mellan olika banker. Det förhållandet att en bank kanske ger högre ränta än andra tar Karl-Anders Petersson nu till intäkt för att man inte skall tillåta en sådan cirkulation. Men det är väl bara till gagn för skogsbrukaren om han med hjälp av den fria konkurrensen kan få bästa möjliga ränta. Försvaret från Karl-Anders Petersson verkar vara den obotfärdiges förhinder. Självfallet gynnar det skogsbruket om det kan råda fri konkurrens mellan olika banker när det gäller skogskonton lika väl som när det gäller andra konton.

Herr talman! Jag blev något förvånad när Karl-Anders Petersson tog till argumentet att kravet på möjlighet att flytta medel mellan banker skulle emanera från någon bank som hade dålig andel skogskonton. Jag råkar själv vara anställd i den bank som lär ha flest skogskonton i det här landet över huvud taget, nämligen Föreningsbanken. Det finns inga skäl för mig att ändra åsikt med anledning av Karl-Anders Peterssons inlägg. Vi är för den fria konkurrensen och tror att detta är rätt väg att gå. Jag är förvånad över hans inlägg. Jag kan försäkra att kravet inte emanerar från en bank som har dålig andel skogskonton — åtminstone inte vad gäller min person.

Herr talman! Jag har inte sagt att Leif Olsson företräder någon speciell bank. Om han företräder Föreningsbanken befinner vi oss i ungefär samma ställning. Jag har också varit anställd i den banken under en lång följd av år. Det är inte det som är anledningen till vårt ställningstagande. Jag skall försöka att få utskottsledamöterna att inse vad det är fråga om, nämligen en skattefri avsättning, som skall beskattas den gång skogsägaren tar ut beloppet från kontot. Skogsägaren har rätt att göra avsättning på ett skogskonto varje år under en tid av 10 år. Det betyder att det för varje skogsägare kan röra sig om 10 konton. Det innebär också att man har möjlighet att ett år ta ut från det ena kontot och sätta in på ett nytt. Detta ger en ganska stor flexibilitet när det gäller att utnyttja skogskonton, en flexibilitet som är av mycket stort värde för den enskilde skogsägaren. Det är nämligen svårt att planera skogsuttagen så att det blir ett någorlunda jämnt uttag. Därför har skogskontona ett mycket stort värde för skogsägarna när det gäller att planera avverkningarna och när det gäller att utjämna skattekonsekvenserna under en längre tid. Det borde vara ganska självklart för varje ledamot av skatteutskottet att skogsägare skall ha rätt att göra denna utjämning. Vi har ingenting emot det. Knut Wachtmeister tror att det skulle gå att vinna konkurrensfördelar genom att låta skogsägarnas pengar cirkulera mellan olika banker. Vi tror inte det, även om vi vet att en bank betalar en procent mer i ränta under det första året och på så sätt försöker locka till sig skogskontona. Jag kan upplysa kammarens ledamöter om att fördelningen av skogskontona mellan affärsbanker, föreningsbanker och sparbanker är tämligen jämn. Det finns således inga större skillnader i detta avseende. Men om det börjar uppstå kontrollsvårigheter, genom att man låter kontona cirkulera mellan olika banker, då är risken stor att vi i nästa omgång förlorar möjligheten till insättning på skogskonto. Det vill vi inte vara med om.
Herr talman! Karl-Anders Petersson sade att han med detta inlägg ville övertyga skatteutskottets ledamöter om att han har rätt som går emot vårt förslag. Låt mig konstatera: Mig har han inte lyckats övertyga med denna argumentation.